Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig hur min tidsplanering ser ut beträffande kommande lagförändringar för att komma till rätta med ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Omedelbart efter regeringsskiftet hösten 2006 initierade jag och regeringen en process för att mer effektivt motverka ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang. En dialog fördes med berörda aktörer, främst idrottsrörelsen och polisen, bland annat i syfte att identifiera frågor där lagstiftningsåtgärder kan behövas. Så snart samtalen var avslutade beslutades ett uppdrag till en utredare i början av hösten 2007. Uppdraget ska redovisas redan den 31 mars nästa år. Efter sedvanligt remissförfarande är det min avsikt att presentera lagförslag som kan träda i kraft våren eller sommaren 2009.
Herr talman! Jag tycker att två frågor borde vara med här. Den ena frågan gäller möjligheten att man ska anmäla sig vid en polisstation i samband med en match - alltså en anmälningsplikt. Den andra frågan gäller utvidgad kameraövervakning. Finns det möjligheter att ta med detta i utredningen? Det är de två konkreta frågor - ingenting annat - som jag ville ta upp.
Herr talman! Frågan om anmälningsplikt har diskuterats, men eftersom den väcker en del principiella frågor är det viktigaste just nu att snabbt få på plats de mest angelägna förändringarna. Därför har vi hållit den utanför det uppdrag som getts. Ett system med anmälningsplikt, som används framgångsrikt på annat håll vill jag säga, skulle innebära en belastning för bland annat polisen som skulle behöva ta emot och inhysa ett stort antal potentiellt våldsamma personer under relativt lång tid, nämligen matchtiden, men också viss tid före och efter en match. En anmälningsplikt innebär också ett frihetsberövande för den enskilde, vilket skulle inkräkta på grundlagsfästa rättigheter. Uppdraget till utredaren är dock bara ett första steg i regeringens arbete för att motverka ordningsstörningar vid idrottsarrangemang och ska inte ses som en slutpunkt. Jag vet dock att redan den nu angivna tidpunkten ses som otillräcklig och att det finns de som tycker att vi borde gå fram snabbare. Därför tror jag att det är bra att inte belasta utredningen med principiella frågor. Men, som sagt, vi har även diskuterat frågan om anmälningsplikt. Beträffande kameraövervakning har jag aviserat en översyn av reglerna om övervakning. När det gäller idrottsarenorna är bekymret framför allt att länsstyrelserna har olika praxis och använder den lagstiftning som finns på olika sätt. Det är ett bekymmer som man möjligen kan rätta till inte bara genom förändrad lagstiftning utan också genom att faktiskt diskutera frågorna. Vi behöver en ny kameralagstiftning eftersom den som vi nu har är ganska omodern.